Herr talman! Pia Nilsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska inkomstklyftorna och för att upprätthålla Sveriges position som ett jämlikt föredöme i OECD. När OECD för några veckor sedan rangordnade 34 länder utifrån en mängd olika dimensioner av livskvalitet och välstånd, Better Life Index, hamnade Australien och Sverige i topp. Uppräkningen av likartade mätningar skulle kunna fortsätta utan att den övergripande bilden skulle förändras: Sverige är ett av världens bästa länder att leva i. Det är ett faktum som sällan återspeglas i samhällsdebatten. Den OECD-rapport som Pia Nilsson refererar till beskriver bland annat hur hushållens disponibla inkomster har utvecklats i OECD-området under krisåren 2007-2010. För Sverige redovisas en mycket positiv utveckling. Den genomsnittliga inkomsten har ökat realt med nästan 3 procent årligen. Endast Slovakien och Polen har haft en starkare utveckling. I flertalet OECD-länder har i stället de genomsnittliga disponibla inkomsterna minskat under krisåren. I 21 av 33 OECD-länder har dessutom inkomsterna minskat i botten av inkomstfördelningen, och i många länder är minskningen betydande. Det är i dessa länder den reella ekonomiska utsattheten har ökat under krisåren - inte i Sverige. Offentliga välfärdstjänster som barnomsorg, utbildning, hälso och sjukvård samt äldreomsorg är en viktig del av fördelningspolitiken. Dessa subventionerade tjänster är centrala för att utjämna livschanser och levnadsvillkor. Inget land lägger mer resurser än Sverige på välfärdstjänster. När värdet av dessa tjänster beaktas ser man att Sverige har den lägsta spridningen av inkomster i OECD-området. Den vanligaste orsaken till en svag ekonomi är avsaknaden av arbete. Därför har regeringens fördelningspolitiska arbete sedan tillträdet 2006 inriktats mot att stärka drivkrafterna för arbete. Sedan 2006 har utanförskapet minskat med 200 000 helårspersoner. Därtill har riktade insatser genomförts för att stärka de ekonomiska marginalerna för utsatta hushåll med svag ekonomi. Därigenom läggs grunden för ett samhälle som håller ihop.
Herr talman! Tack, finansministern, för svaret! En färsk rapport visar att Sverige är det land där inkomstklyftorna ökar snabbast av alla 34 OECD-länder. Även en undersökning från Statistiska centralbyrån, SCB, visar på samma resultat: Klyftorna i Sverige ökar. Andelen hushåll som tjänar mindre än hälften så mycket som medelsvensson har ökat från knappt 4 procent till drygt 9 procent, det vill säga den relativa fattigdomen har mer än fördubblats. Växande skillnader tycks vara en global trend, men i inget annat OECD-land har ökningen varit så dramatisk som i Sverige. Från att ha varit landet med de minsta klyftorna har vi halkat ned till fjortonde plats och är nu sämst i Norden. Även länder som Slovenien, Tjeckien och Österrike har passerat oss. Sverige är ett fantastiskt land att leva i. Men det jämlika skyltfönstret mot omvärlden, som har varit vårt stolta flaggskepp under så lång tid, börjar nu krackelera. Om detta vill inte Anders Borg tala - men det vill jag. Det råder spretiga uppfattningar inom Alliansen om rapportens trovärdighet och om problemet med inkomstklyftor ens existerar. Vad finansministern tycker är delvis höljt i dunkel, av svaret att döma. Om inte OECD kan övertyga går det lika bra att läsa regeringens egen fördelningspolitiska redogörelse från april i år. Där står, herr talman, bland annat följande: "Den relativt sett snabbare inkomsttillväxten i toppen av inkomstfördelningen och den långsammare tillväxten i fördelningens nedre del har lett till ökade inkomstskillnader. - Från 2009 har inkomstskillnaderna återigen ökat något eftersom inkomsterna har ökat mest i fördelningens övre del." Regeringens analys överensstämmer med både OECD:s och SCB:s. Det ska sägas en gång för alla, herr talman, att inkomstskillnader inte är något nytt påfund. De fanns även när vi regerade. Mellan 1994 och 2006 steg börskurserna rejält. Kapitalinkomsterna ökade kraftigt, och det bidrog till ökade inkomstskillnader. Men de klyftor som vi har sett sedan Anders Borg blev finansminister är av ett helt annat slag. Även om många har fått det bättre ser vi nu att den tredjedel som tjänar sämst halkar efter alltmer och att vissa grupper till och med har fått det sämre - de sjuka, arbetslösa och förtidspensionerade. Är Anders Borg verkligen nöjd med att de som har det sämst i samhället är de som ska tappa mest? I takt med de beslutade jobbskatteavdragen levde regeringen i tron att fler skulle få jobb och att inkomstskillnaderna skulle minska. Facit blev i stället en rekordhög arbetslöshet. Regeringens misslyckade jobbpolitik har otvetydigt förstärkt inkomstklyftorna de senaste åren. Med klädsam självkritik konstaterar också Anders Borg att det är just avsaknaden av arbete som är den främsta orsaken. Så är det. Dessutom tvingas allt fler leva på socialbidrag under allt längre tid, eftersom finansministern har försämrat både a-kassan och sjukersättningen. Det är just detta som OECD pekar på som grundläggande orsak. Välfärdssystemet står för en allt mindre andel av de fattigare hushållens inkomster, och lönerna har inte klarat av att kompensera detta. Statsministern lovade att klyftorna skulle minska. Men så blev det inte. Det är kanske inte så konstigt eftersom vissa borgerliga företrädare gillar inkomstklyftor men tycker att de är alltför små, medan andra hävdar att det inte finns några klyftor. Och om de mot förmodan skulle finnas är de skapade av någon annan. Anders Borg, finns det inkomstklyftor i Sverige, och är de i så fall ett problem eller inte?

Herr talman! Jag hade en mycket typisk midsommarhelg. Jag träffade släkten, och jag träffade för första gången på ett år mitt kusinbarn som är just ett år. Det var andra gången som jag träffade Wilhelm, som han heter. Han hade vuxit till nästan det dubbla. Detta var såklart någonting som släkten hade en lång och utförlig diskussion om. När man hade diskuterat det började man diskutera huruvida min artonåriga syssling hade vuxit eller inte. Det var en lång debatt. Själv hävdade han att han inte hade vuxit. Till slut sade hans mamma som är läkare att han nog kommer att växa en centimeter till. Det är ungefär så som Socialdemokraterna bedriver denna debatt om klassklyftorna, precis som diskussionen på midsommarafton i min släkt om huruvida min syssling har vuxit eller inte. Socialdemokraterna vill så gärna att klassklyftorna ska ha vuxit. Det blir då så fruktansvärt mycket lättare för dem att i sin retorik peka på att den borgerliga regeringen har ökat klassklyftorna. Men det finns så otroligt svaga belägg för detta. Precis som finansministern redogjorde för har Gini-koefficienten legat still under den tid som vi har haft makten. Då har Socialdemokraterna tagit till det nya greppet att klyftorna ökar as we speak, i detta nu, mest i hela Europa och att de kommer att öka. Men det finns inga belägg för att det har skett några substantiella ökningar av klassklyftorna under den tid som vi har suttit vid makten. Samtidigt kan man konstatera att klassklyftorna under den tid som Socialdemokraterna satt vid makten, från 1994 till 2006, ökade rekordartat, mest i hela Europa under samma tid. Sedan står Pia Nilsson här och försöker vända och vrida på orden och få det att framstå som att denna stora ökning är någonting som Alliansen är skyldig till. Men detta är ingenting annat än att kasta sten i glashus. Det är ganska intressant att Socialdemokraterna står här och kritiserar Alliansens skattesänkningar till vanligt folk. Samtidigt kan vi läsa att det socialdemokratiska ungdomsförbundet, SSU, i en rapport har föreslagit att man ska ta bort värnskatten och kraftigt höja brytpunkten i den statliga inkomstskatten men höja skatten för deltidsarbetande kvinnor. Detta är alltså ett förslag som har lagts fram av en ledande företrädare i det socialdemokratiska partiet. Men Pia Nilsson riktar kritik mot oss för att vi vill sänka skatten för låg och medelinkomsttagare. Hyckleriet är fullständigt. Just SSU-exemplet visar att det finns mycket lite trovärdighet i den socialdemokratiska kritiken mot att den borgerliga regeringen har fört en politik som har ökat klassklyftorna. Summa summarum är det mycket tydligt att klassklyftorna ökade mest i Europa under den tid som Socialdemokraterna satt vid makten. Men det finns inga belägg över huvud taget för att klassklyftorna skulle ha ökat under den tid som Alliansen har styrt. Vi ser, som sagt, en trend att låg och medelinkomsttagare har fått se kraftiga löneökningar. Men att det skulle leda till att Sverige är på väg att slitas isär är helt enkelt en bild som inte stämmer överens med verkligheten. Håll därför ordning och reda på siffrorna, och var lite mer ärlig i debatten när du fram den statistik som du presenterar här, Pia Nilsson.

Herr talman! Jag vet inte om Fredrik Schulte är medveten om det, men när vi lägger fram budgetar gör vi det här i Sveriges riksdag och inte på några debattsidor. Och det görs inte av några enskilda medlemmar. Det är viktigt att hålla reda på. När det gäller Sveriges ekonomi kan man gå tillbaka till 1994 när Socialdemokraterna gjorde ett rekordval. Arbetslösheten var mycket hög, statsskulden skenade, och vi lånade till var fjärde skattekrona. Tillsammans med Centerpartiet sanerade Socialdemokraterna ekonomin. När vi förlorade valet 2006 överlämnade vi välskötta statsfinanser med ett betydande budgetöverskott, vilket Anders Borg kanske kommer ihåg. Detta betydande budgetöverskott hade man kunna använda på olika sätt och till att minska de ekonomiska skillnader som hade uppstått bland annat till följd av de sanerade statsfinanserna. Det kan man tycka är viktigt. Säger man som Fredrik Schulte att det inte är några substantiella skillnader, tror jag att han biter sig allvarligt i foten. Om man ser dessa skillnader mellan människor i Sverige i dag och säger att detta bara är något litet, tror jag inte att man ser hela Sverige eller att man befinner sig på en mycket liten plats där man inte ser alla människor. Om man rör sig mellan olika stadsdelar och olika städer runt om i Sverige kan man se hur en del personer faktiskt har fått det mycket sämre. Ser man det och vill göra någonting åt det, då ställer man en interpellation med frågor till regeringen, precis som Pia Nilsson gör här: Är inte regeringen bekymrad? I vanliga fall använder Anders Borg alla typer av jämförelser med andra länder utanför Europa och gärna i Europa för att visa hur bra han är och peka på att Sverige har blivit världens mest jämställda land, precis som han sade tidigare. Det stämmer, men det var under en socialdemokratiskt ledd regering. Men det kanske han glömde att meddela. Men när OECD säger att de ekonomiska skillnaderna ökar i Sverige, och kraftigast i Europa, vill Anders Borg inte vara med längre. Då vill han inte hänvisa till dessa utredningar. Frågan är: När är det viktigt att lyssna på denna typ av utredningar, och när är det viktigt att lyssna på forskare? Är det bara ibland när det passar Anders Borg? Är Anders Borg beredd att göra någonting åt de ekonomiska skillnaderna? Om han vore beredd att göra det borde han inse att en del människor kommer att vara i behov av sjukpenning. Då skulle han kanske kunna tänka sig att förbättra sjukförsäkringen så att de slapp gå på försörjningsstöd när de är sjuka. Är Anders Borg inte intresserad av det, eller tycker han att det är bättre att skicka räkningen till kommunerna som sedan får ta denna kostnad? Kommunerna får ta kostnader för människor som är sjuka och arbetslösa, så att Anders Borg ska kunna ge sig själv och mig skattesänkningar. Det är en fördelningspolitik, Anders Borg. Men den fördelningspolitiken är jag inte riktigt nöjd med. Men jag är socialdemokrat till skillnad från dig som är moderat.

Herr talman! Jag vill tacka Pia Nilsson för denna viktiga interpellation. Det är bra att OECD:s rapportering utgör grunden för en diskussion om hur det svenska välfärdssamhället utvecklas. Det är kanske viktigt att förstå att det mått som Pia Nilsson hänvisar till är det relativa fattigdomsmåttet - hur stor andel som har 50 procent av medianinkomsten. Detta är ett lite märkligt mått därför att det inte mäter hur fattigdomen har utvecklats utan hur den relativa fattigdomen har utvecklats. Jag har framför mig den tabell OECD har sammanställt, och jag vill bara nämna Pia Nilssons socialdemokratiska föregångsländer - de länder Pia Nilsson vill göra till mönster. Den största minskningen av den relativa fattigdomen finns i Estland. Där har de fattigastes inkomster minskat med 4 procent. Den näst största minskningen av den relativa fattigdomen, 2 procent, har skett i Portugal. Där har inkomsterna för de fattigaste minskat. Den tredje största nedgången av den relativa fattigdomen har skett i Irland. Där har den lägsta decilens medianinkomst minskat med 5 procent. Den fjärde största minskningen av den relativa fattigdomen har skett på Island. Där har den lägsta decilens inkomster minskat med 7 procent. Den fråga man måste ställa sig är alltså om det här är ett bra mått på den relativa fattigdomen. Är det Europas fyra kanske värst krisdrabbade ekonomier, där arbetslösheten har exploderat och där de lägsta inkomsterna har sjunkit, som Socialdemokraterna tycker är bra? Ja, då ligger det i linje med den gamla politiken att fattigdom ska fördras genom att den delas lika. Tittar vi på andra och väsentligt bättre fattigdomsmått visar sig en helt annan utveckling. Tittar vi till exempel på andelen som har låg materiell standard, det vill säga andelen som inte har tillgång till sådant vi normalt ser som centralt i vardagen - det gäller färg-tv, att köpa nya kläder och äta kött några gånger i veckan, alltså ett brett index för hur levnadsstandarden är - ser vi att den har minskat i Sverige under vår regeringstid. Det gäller alla familjer, och det gäller särskilt barnfamiljerna. De har minskat från 3,2 till 1,2 procent. Vad Pia Nilsson säger är alltså att fattigdomen har ökat i ett land där inkomsterna har stigit med 3 procent, där de som har de lägsta inkomsterna har fått en 1-procentig ökning av inkomsterna och där andelen med låg materiell standard har minskat rätt kraftigt - när det gäller barnfamiljer är det en nedgång från 3 procent till 1 procent. Sedan vill hon understryka att man har gjort socialdemokratiska framsteg i Island, Irland, Estland och Portugal. Det här visar att vad Pia Nilsson egentligen vill bara är att svartmåla Sverige. Det är inte jämställdheten hon är ute efter. I Sverige har de disponibla inkomsterna ökat, och sysselsättningen har förbättrats. Vi har inte sagt upp människor i välfärdsverksamheterna, utan vi har haft en bra utveckling därför att vi har haft starka offentliga finanser. Vi har kunnat sänka skatterna för att skydda vanliga människors ekonomi, och vi har kunnat fortsätta växa när andra länder krymper. Sedan har vi gjort det i en besvärlig miljö; det här är den värsta internationella krisen sedan depressionen. Trots det har vi kunnat hålla i sammanhållning och jämställdhet i Sverige. Det tycker jag är väldigt bra. Att som Pia Nilsson göra Island, Irland, Estland och Portugal till idealet är för mig främmande. Det är länder där den sociala utsattheten har ökat. Det är där fattigdomen har ökat, inte i Sverige.
Herr talman! Visst är det så att man alltid kan diskutera de mått som används i statistik, Anders Borg, men det här är ändå ett mått som samtliga 34 OECD-länder står bakom, inklusive Sverige. När man talar om relativ fattigdom kanske man i första hand tänker på barnfamiljer som svälter, och det gör vi inte i Sverige - absolut inte. Sverige är ett av världens bästa länder att leva i, absolut. Någonting håller dock på att hända; det kan inte ens finansministern blunda inför. Vad tror finansministern att effekten blir om människor som redan har väldigt mycket pengar får ännu mer och skattesänkningarna betalas genom sänkta ersättningsnivåer för dem som är arbetslösa och dem som är sjuka? Blir det inga klyftor alls, stora klyftor eller mindre klyftor? Är inkomstklyftor någonting bra i Anders Borgs värld? Jag börjar nästan tro det; jag har inte fått något svar. Han tar inte ordet "inkomstklyftor" i sin mun en enda gång i det svar han har levererat till mig. Vi har hamnat på fjortonde plats bland de 34. Vi var bäst 1995, och nu är vi sämst. Den relativa fattigdomen har ökat dramatiskt i Sverige. Den har ökat mest i Sverige av alla 34 länder. Det vill inte Anders Borg se, och de problem man inte ser kan man heller inte göra någonting åt. Det är 420 000 människor som går arbetslösa, och för många har socialbidraget blivit den enda livlinan. Det här är inte bara siffror, finansministern - det är riktiga människor av kött och blod. Resurser till utbildning bidrar också till att minska inkomstklyftor, herr talman. Därför är det oroväckande när vi nu ser att skolan har blivit mindre utjämnande. Skolverket har gång på gång slagit larm om sambandet mellan föräldrarnas utbildningsnivå och elevernas resultat, men regeringen skär bort resurser. Anders Borg påstår att inget annat land lägger mer resurser än Sverige på offentliga välfärdstjänster. Borde då inte fler ungdomar klara sina gymnasiestudier? I dag är det så många som var fjärde ung som inte gör det. Borde inte svenska elevers kunskapsnivåer stå sig mycket bättre i internationella jämförelser än i dag? I dag är det precis tvärtom - svenska elever tappar. Den här ojämlikheten riskerar att förstärka inkomstklyftorna ytterligare och försvåra möjligheterna till nya livschanser för kommande generationer. Är finansministern nöjd med det? Anser Anders Borg att det är bra med inkomstklyftor?

Herr talman! Vi har sett ett antal exempel på att Socialdemokraterna har försökt tricksa så mycket de kan med siffrorna för att bevisa det de så gärna vill bevisa: att klassklyftorna har ökat. Faktum kvarstår dock att det bästa mått man har på klassklyftor, det man kallar Gini-koefficienten, har varit i princip stillaliggande under den tid Alliansen har suttit vid makten. Samtidigt ökade den mest i Europa under den tid Socialdemokraterna styrde. Man kastar alltså sten i glashus. Man talar också ständigt om begreppet "relativ fattigdom", som man menar ökar. Det handlar alltså om att vi har sett löneökningar för vanligt folk. Det har inneburit att differensen har ökat mellan vanligt folk som jobbar - det gäller metallarbetare, servitriser och förskolelärare, som har fått löneökningar - och dem som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden. Det är det Pia Nilsson tycker är ett problem. Vad Pia Nilsson egentligen säger är alltså att hon hellre vill att de fattiga blir fattigare och att vanligt folk - metallarbetaren, servitrisen, förskoleläraren - inte får högre löner. Då ser nämligen statistiken för den relativa fattigdomen mycket bättre ut. Jag tycker att det är en fullständigt bedrövlig inställning. Det belyser just att det enda man är intresserad av är att svartmåla Sverige. Det finns inga förslag från den här regeringen, Eva-Lena Jansson, på att sänka några skatter för de mest välbetalda i samhället. Det enda förslag jag har sett presenteras i närtid för att sänka skatter för de riktigt rika står SSU, det socialdemokratiska ungdomsförbundet, för. Återigen kastar man alltså sten i glashus. Vi lägger i stället fram förslag på skattesänkningar för vanligt folk som arbetar. Vi kan stå här och tjafsa hur mycket som helst, men den intressanta frågan är hur man löser problemen i framtiden. Vi vill fortsätta att göra det mer lönsamt att arbeta. Socialdemokraterna vill kraftigt höja skatterna för att kraftigt höja bidragen. Hur löser det problemen?

Herr talman! Man ägnar sig åt nyspråk i kammaren. Finansministern kallar ökad fattigdom sammanhållning och säger att det har bedrivits en sammanhållningspolitik. Det är helt absurt. Om finansministern i stället för att prata med sin kollega hade lyssnat på Pia Nilsson hade han kanske kunnat ta till sig det hon sade. Det är klart att vi diskuterar relativ fattigdom - ska vi diskutera absolut fattigdom kan vi säga att det finns väldigt få i Sverige som kan jämföras med de absolut fattigaste i hela världen. Det är dock ingen tröst för någon som bor i Sverige att människor i andra länder är mycket fattigare, för man jämför sig med sin granne, klasskamrat eller före detta arbetskollega. När det gäller att man har stärkt vanliga människors ekonomi vill jag fråga om den sjukskrivna servitrisen, den sjukskrivna metallarbetaren och den sjukskrivna förskoleläraren är ovanliga människor. Hur betecknar finansministern dem? Det vore intressant att få reda på om regeringen vill ta ansvar för någonting annat än att få stabila statsfinanser - ett överskott i budgeten, som Socialdemokraterna hade - och om man vill ta ansvar för det man sedan har gjort med de statsfinanserna och ökat skillnaderna. Eller tänker man ägna sig åt, som Anders Borg nu har gjort här i snart fyra timmar, att beskriva det som att det är sossarnas fel, att allt är sossarnas fel? Det kanske till och med är OECD:s fel. Jag vet inte. Det kanske är EU:s fel. Finanskrisens fel är det ju! Men enligt Anders Borg är det absolut inte regeringens fel att de ekonomiska skillnaderna ökar i Sverige. Är det någon som inte tar ansvar i detta rum i detta land är det den här regeringen.

Herr talman! Jag önskar att jag någon gång kunde träffa en glad socialdemokrat, för det är verkligen sällan jag gör det. Jag tycker att man särskilt ska glädjas åt att vi har en ekonomisk tillväxt i vårt land, i vår region av Europa och världen - bortsett från Kina och några andra länder - som har varit väldigt hög under senare år. Sysselsättningen är hög. Det finns saker att glädja sig över. Finansministern nämnde, utan namns nämnande, Ernst Wigforss arvsskattemotion från 1928, med den berömda formuleringen att fattigdomen fördras lättare om den delas av alla. Det var inte världens bästa formulering, för den innehåller olika delar. Det är bättre att ha en stor kaka att dela på än att bara ha en väldigt liten. Därför är den debatt som vi har nu i väldigt starkt behov av att bli något mer preciserad. Finansministern var inne på vilka länder som skulle ha blivit bättre under den här tiden. Vi kan också gå till Grekland. Det finns två olika mått. Det ena är inkomstspridning, som man mäter med Gini-koefficienten. Där har Sverige inte undergått någon större förändring de senaste åren. Det andra är den relativa fattigdomen, som är ett helt annat mått. Det kommer alltid att vara så att några är relativt fattiga, även om det är lätt att förstå att de fattigaste i Sverige, som säkert har det besvärligt, ändå har det bättre ställt än de fattigaste i många andra delar av världen. Jag har själv, herr talman, nyligen varit i Sydafrika och Moçambique och sett att den relativa fattigdomen där är en annan än den relativa fattigdomen i Sverige. Man kan säga att vi skulle kunna uppnå en sak genom ett ännu högre skattetryck. Om skatterna var 100 procent skulle inkomstfördelningen vara absolut perfekt i detta land. Men med en tidigare socialdemokratisk finansminister, när marginalskatterna var 85-87 procent, hade vi ett perverst skattesystem. Jag tror inte heller att Socialdemokraterna vill att vi ska ha ett skattesystem av den dimensionen. Det är bra att vi har kommit bort ifrån detta. Det ska löna sig att arbeta i många avseenden. Det var en bra skattereform som vi gjorde 1990 när vi tog bort många av de här sakerna. Allting har inte blivit perfekt - det medger jag också. Med den statistik som Pia Nilsson går in för här kan man nästan bevisa allting. Men på den mest väsentliga frågan, nämligen om vi har fått det bättre eller sämre i Sverige genom att den ekonomiska tillväxten har varit hög, är svaret: Ja, det är bättre att vi har en större kaka att dela på. Då kan vi alltid diskutera den andra delen av frågeställningen: Är inkomstfördelningen perfekt? Jag tycker för min del att en av de viktigaste sakerna - jag vet att ni socialdemokrater angriper detta - är att det har blivit bättre och mer lönsamt att arbeta. Det är en av de stora vinsterna som den här regeringen har sett till att uppnå. Jag tror att allt fler socialdemokrater i grund och botten kommer att inse att även de fattigaste i landet och pensionärerna - jag säger inte att alla pensionärer är fattiga - har stor nytta av att vi har en god tillväxt i vårt land.
Herr talman! Sammanhållning är en central del av vårt fina lands samhällsmodell. Människor har en känsla av att vi sitter i samma båt, att vi tillsammans tar ansvar, jobbar ihop och har begränsade sociala konflikter och att samhällsansvaret delas brett i samhället. Det är utgångspunkten för en väl fungerande svensk modell. Det är någonting vi ska bevara. Pia Nilsson menar att det bästa måttet på fattigdom, kanske till och med det enda mått som Socialdemokraterna numera vill använda, är 50 procent av medianinkomsten. Låt oss då konstatera att det land där förbättringar enligt den socialdemokratiska tankeramen har skett är Estland. Där har de 10 procenten med lägst inkomst fått 4 procents sänkta disponibla inkomster under de här åren. Det är inte så konstigt. Det har varit en hård kris för Estland med stigande arbetslöshet, fallande tillväxt, hårda nedskärningar och skattehöjningar. I Irland har de 10 procenten med lägst inkomst fått nästan 5 procents inkomstsänkning. Det beror på att en fastighetsbubbla sprack, arbetslösheten ökade, skatterna har höjts och människor har sagts upp. I Island, en ekonomi som gick in i en bankkris av avgrundskaraktär, är det 7 procents lägre inkomster för de 10 procenten med lägsta inkomster. Det här är de länder där den relativa fattigdomen har minskat enligt Pia Nilsson. Jag tror inte att irländare, estländare och islänningar delar den bedömningen. I Sverige har de disponibla inkomsterna ökat med 17 procent, 3 procent per år. Pia Nilsson vill övertyga Europa och säger: Titta inte på Sverige, här är det illa. Det är kris, katastrof, sammanbrott, välfärden rämnar, inkomsterna stiger. Däremot har vi några föredömen: Island, Estland, Irland - arbetslöshet, nedskärningar, skattehöjningar, samhällen som dras isär av krisen. Man måste väl använda rimliga mått. Låt oss titta på andelen med låg materiell standard. När vi tillträdde var det 2,1 procent i Sverige som levde på låg materiell standard. År 2008 var det 1,4, år 2010 var det 1,3, år 2011 enligt den senaste statistiken från Eurostat var det 1,2. Andelen barn med materiell fattigdom var när vi tillträdde 2,8 procent. Den hade minskat till 1,7 till 2008, och under krisen har den fortsatt att minska så att år 2011 var andelen barn som hade låg materiell standard 1,3 procent. Det är ett mått på minskad fattigdom. Det här, säger Pia Nilsson, är naturligtvis självklart. I alla länder minskar andelen med låg materiell standard. Nej, så är det inte. I Tyskland har den stått still. Andelen med låg materiell standard har varit 5 procent under de här åren. I många andra länder har den ökat därför att det är vad kriser gör med samhällen. Det är därför stabilitet, trygghet och att värna Sverige är så centralt. Därför ska vi ha ordning och reda i Sverige. Varför har vi kunnat värna Sverige, medan de ekonomiska skillnaderna ökade så mycket under Socialdemokraternas tid? Gini-koefficienten, som de flesta anser är det bästa måttet, ökade med nästan 30 procent under de socialdemokratiska åren. Finanspolitiska rådet och IMF har utvärderat hur det har gått under krisen. Finanspolitiska rådet säger att det är förvånande att den inte har ökat under krisen. IMF säger att Sverige är det land som har klarat krisen bäst. Här finns en skiljelinje. Socialdemokraternas grundläggande idé är att trycka ut människor från arbetsmarknaden. Det är att öppna bidragssystemen och trycka ut människor i utanförskap. Det är kärnan i den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken. Kärnan i vår idé är att öppna dörrarna, att skapa förutsättningar för företag som vill anställa och att skapa drivkrafter för människor att jobba. Där går skiljelinjen. Det är därför vi klarar sammanhållningen. Det är därför Socialdemokraterna är så arga. Det är nu som Sverige sticker ut som det land som klarat sig.
Herr talman! Det är inte varje dag man ser en upprörd finansminister, men nu är han upprörd, inte över de ökade inkomstklyftorna utan över ett väldigt trubbigt mått som OECD:s 34 länder använder. Det måttet går mot Sverige och mot Anders Borgs illusion om hur bra Sverige faktiskt är. Rapporten visar de facto att andelen hushåll som tjänar mindre än 50 procent av vad medelsvensson tjänar har fördubblats. Kan vi vara överens, Anders Borg, om att det är en sanning? Om vi är överens om att det är en sanning, att verkligheten ser ut så här, kan vi också göra någonting åt det. Och i det här fallet är det Anders Borg som sitter på verktygslådan. Kom inte och anklaga oss socialdemokrater för att trycka ut människor från arbetsmarknaden! Hur kan Anders Borg säga så, herr talman, när över 420 000 personer är arbetslösa i Sverige? 70 000 har varit arbetslösa i över tre år. 165 000 har fått socialbidrag i mer än 18 månader. De har blivit 25 procent fler sedan 2006, enligt Sveriges Kommuner och Landsting, det år då Anders Borg blev finansminister. Men nu är ministern upprörd över ett trubbigt mått. Ja, det är så man baxnar! Fredrik Schulte! Läs innantill i regeringens egen analys, s. 12, om Gini-koefficienten. När du har läst den kanske vi kan föra en vettigare diskussion. Där står att Gini-koefficienten har ökat med 32 procent enligt regeringens egna beräkningar, punkt. Herr talman! Det är oroväckande att se att Sverige tappar. Vi har ramlat ned från första till fjortonde plats. Klyftorna i Sverige ökar. Jag beklagar att Anders Borg, finansministern, inte vill se dem. Så länge man inte ser problemen kan man heller inte göra någonting åt dem. Jag beklagar verkligen detta.
Herr talman! Låt mig understryka för Pia Nilsson vad som gör mig upprörd. Några av Europas finaste länder har nästan slagits sönder under den här krisen. Välfärdssamhället, samhällsekonomin och sammanhållningen i våra grannländer Estland, Lettland, Litauen, Island och Irland - länder som står nära Sverige - har körts i en krisköttkvarn. Det tycker jag är upprörande. Man tappade greppet om stabiliteten. Något som är märkligt är att Pia Nilsson har hittat ett mått på fattigdom där det är Island, Irland och Lettland som är de nya socialdemokratiska idealen. De fattigastes inkomster har sjunkit med 7 procent på Island, 5 procent på Irland och 4 procent i Estland. Det är de socialdemokratiska idealen. Det är en så märklig logik att jag nästan tror att till och med Socialdemokraterna borde inse att detta är att svartmåla Sverige. Hur ser det ut i Sverige? OECD gör sitt Better Life Index där man brett tittar igenom livsförutsättningarna. Sverige är det europeiska land som får högst rankning. Social Progress Institute, en amerikansk tankesmedja som brett värderar levnadsförhållandena, sätter Sverige högst av alla länder. Unicef har värderat barnfattigdomsriskerna och landat i att Sverige tillsammans med Island har de minsta riskerna för barnfattigdom. Och när OECD har gjort sitt grundliga jobb kring skillnader har man tittat på välfärdens Gini-koefficient - vi har de högsta välfärdsutgifterna av alla länder - och kommit fram till att Sverige har de minsta inkomstskillnaderna av alla industriländer. Det här är jag väldigt stolt över. Det är ett bra samhälle. Det som bekymrar mig är att Socialdemokraterna vill låta en åldrande välfärdsstat ändra kurs. De vill vända ryggen till moderniseringen och återgå till att trycka ut människor från arbetsmarknaden, för det är en oundviklig konsekvens av att bygga ut bidragssystemen och höja skatterna för människor som arbetar att fler fastnar utanför arbetsmarknaden. Det är beklagligt, herr talman.